Herr Nils-Eric Gustafsson har vidare frågat statsministern om regeringen avser att låta militär personal medverka vid röjningsarbeten och upparbetning av stormfälld skog inom de stormdrabbade områdena. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Jag anhåller att få besvara de båda interpellationerna i ett sammanhang. I omedelbar anslutning till att stormskadorna uppstått vidtog arbetsmarknadsstyrelsen i samråd med arbetsmarknadens parter m.fl. en rad åtgärder i syfte att tillgodose behovet av arbetskraft för att tillvarata den stormfällda skogen. I första hand har det därvid gällt att omdisponera arbetskraft och maskiner inom företagen från planerade avverkningar i skog, som inte skövlats av stormen, till de drabbade områdena. Vidare har arbetsmarknadsverket vidtagit olika åtgärder för att föra över arbetskraft till de stormhärjade länen samt utlovat att så långt det är möjligt ställa förläggningar, personalbodar och vissa redskap till förfogande. Flyttningsbidrag utgår i vanlig ordning vid denna överföring. Det kan också nämnas att de finska arbetsmarknadsmyndigheterna ställt sig positiva till att i mån av tillgång temporärt föra över finsk skogsarbetskraft. De olika åtgärderna har gett till resultat att fram till den 18 november drygt 1400 man hade förts över till de stormhärjade områdena. Därav kom 800 man från Finland. I stort sett kan behovet av arbetskraft nu anses vara fyllt. Någon ytterligare större rekrytering torde inte bli aktuell förrän möjligen i januari 1970. Visst rekryteringsbehov kvarstår dock alltjämt i vissa områden som stormhärjades den 1 november. Situationen motiverar likväl inte att militär personal anlitas för arbetena. Med anledning av herr Sveningssons andra fråga vill jag hänvisa till att Kungl. Maj:t i proposition nr 152 till höstriksdagen lagt fram förslag om vidgning av rätten till avsättning på skogskonto för skogsägare som drabbats av stormskador. Beträffande beredskapen inom televerket kan jag efter samråd med kommunikationsministern först konstatera att de stormskador som drabbade televerket dels under september dels under november var för sig hade en omfattning som aldrig tidigare förekommit. Televerket har möjligheter att utöver den med felavhjälpning normalt sysselsatta personalen sätta in dels personal som normalt används för förebyggande underhåll, dels personal som normalt används för installationsoch byggnadsarbeten, dels personal från icke drabbade delar av landet. Televerket har cirka 12 000 man egen personal insatt i reparationsarbetet. Dessutom utnyttjas militär och viss annan personal. Beredskapen inom televerket vad gäller stormskador av mera normal omfattning får bedömas vara god. Erfarenheterna i samband med de senaste stormarna har visat att televerkets möjligheter att relativt snabbt eliminera verkningarna även av skador av denna exceptionella omfattning i stort sett måste anses vara tillfredsställande.

Herr talman! Till statsrådet och chefen för inrikesdepartementet vill jag uttala mitt tack för svaret på min interpellation. Jag har inte mycket att erinra mot det lämnade svaret. I dag är situationen för övrigt inte så litet annorlunda än då interpellationen lämnades. Vid den tidpunkten var den stora frågan, om det från andra bygder och andra länder kunde tillföras tillräckligt med arbetskraft till de svårt stormhärjade områdena. Södra delen av Älvsborgs län är utan tvekan den del av de skogrika områdena i landet som allra hårdast har drabbats av den svåra septemberstormen. Man måste förstå att det i de starkt stormhärjade områdena har funnits och alltjämt finns mycket av oro och bekymmer inför vad stormkatastrofen raserade. Många av dessa bekymmer är kvar alltjämt.

Det reservkapital som många haft i skogen finns inte längre, och värdet av stormfällningen kan inte ställas upp som jämförelse. De skogsägare som på detta sätt fått nära nog hela sitt välskötta skogsbestånd nedfällt har, kan man gott säga, i vissa fall på några timmar fått sitt livsverk nästan helt spolierat. Jag godtar för tillfället den uppfatt ning som statsrådet uttalar i svaret vad beträffar den nu tillgängliga arbetskraften. Framför allt är det tillskott av arbetskraft som kommit från Finland någonting av stort värde. Skall man anmärka på något, så är det att det i många fall tog för lång tid innan uppröjningen av den stormfällda skogen kom i gång riktigt på allvar. Faran är nu att vintern, som börjat så smått, kommer att fortsätta med stora snömängder. Skulle det bli ett kraftigt snöfall på det stormfällda virket, kan ett allvarligt avbrott i skogsarbetet uppstå, och man kan bli tvungen att vänta med detta stora arbete, kanske fram till våren då snön har smält undan igen. Jag befarar att många arbetare i skogen helt enkelt inte går med på att försöka gräva fram de fällda träden under ett tjockt snötäcke. Om jag i fortsättningen snuddar vid några frågor som inte direkt tagits upp i interpellationen, så kanske detta kan tillåtas, då de hör nära samman med problemet den stormfällda skogen. Jag har i detta sammanhang inte för avsikt att framföra några kritiska synpunkter eller framställa nya frågor för besvarande. Om det för närvarande inte felar arbetskraft i skogen, så felar i stor utsträckning maskiner som behövs för virkets utforsling ur skogen och framforsling till förädlingsplatsen. Jag vet inte hur det är, men jag förmodar att det inte finns moderna skogsmaskiner i de militära förråden. Skulle det emellertid där finnas maskiner som är på något sätt användbara, så borde det undersökas om inte maskiner från dessa förråd kan komma till användning. En annan fråga är den att vägarna ute i skogsmarkerna inte håller. Det gäller såväl skogsvägar som enskilda utfartsvägar. Och de kommer att hålla ännu sämre i tjällossningstider, när det utan tvivel alltjämt kommer att finnas mycket virke kvar i skogen. Det behöver sättas in betydande krafter och anslag av allmänna medel till de vägar som ut sättes för hårda påfrestningar i samband med utforsling av stormfälld skog. Med stor sannolikhet kommer krav att ställas på att det allmänna måste ta betydande underhållskostnader för vissa vägar i de berörda bygderna, om virket skall komma fram och komma till användning. Ett tredje bekymmer med den stormhärjade skogen är de svåra kreditrestriktionerna för sågverken och de andra företag som skall ta hand om virket. Det kommer att uppstå många problem framöver på grund av den inträffade naturkatastrofen, och regeringen och myndigheterna bör vara beredda att lösa dem allteftersom de uppstår. Även om alla krafter hjälps åt, så befarar jag att vi inte får den stormfällda skogen tillvaratagen under denna vintersäsong och inte heller under sommaren utan att det kommer att finnas kvar mycket av den stormfällda skogen även till nästa vintersäsong. Vad beträffar min fråga om televerkets beredskap nöjer jag mig med att hänvisa till vad jag uttalade i den allmänna debatten den 29 oktober. Jag vill endast tillägga att man knappast kan begära att den som varit utan telefon i flera månader och kanske inte får den reparerad under det här året — sådan är situationen för vissa avlägset boende — skall värdesätta televerkets stora och goda beredskap. Jag uttalade i den allmänna debatten för några veckor sedan och vill ytterligare understryka det nu, att när det uppstår ett sådant här verkligt nödläge som det blev efter denna naturkatastrof, så är det medborgarnas gemensamma angelägenhet att uträtta vad som kan uträttas för att så långt som möjligt mildra skadorna för den enskilde. Låt mig till sist, herr talman, uttala den förhoppningen att regeringen när det gäller den stormfällda skogen skall arbeta efter den linjen. Därmed vill jag än en gång tacka för svaret.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för det svar han lämnat på min interpellation. Såsom framgår av interpellationssvaret måste en ansenlig mängd extra arbetskraft anskaffas för att klara uppröjningsarbetet efter stormdygnen i Sydoch Mellansverige. För uppröjningsarbetet i skogen har man rekryterat arbetskraft både utom rikets gränser — främst i Finland — och inom vårt eget land. Även om det inte direkt har utsagts i svaret på interpellationerna förutsätter jag att det i senare fallet huvudsakligen rör sig om arbetskraft från Norrland. Jag anser detta vara ganska allvarligt i nuvarande läge. Den folkvandring från Norrland som på olika sätt har ägt rum skulle därigenom ytterligare öka, vilket inte stämmer särskilt väl med önskemålen om lokalisering av näringsliv till Norrland. Den arbetsstyrka som kommit från Finland för att hjälpa till med att utföra nämnda uppgifter består, enligt vad inrikesministern uppgivit, av omkring 800 man. Tack vare det tillskottet skulle behovet nu vara fyllt, enligt interpellationssvaret. Samtidigt har emellertid uppgivits, bl.a. i pressen, att många av dem som kommit från Finland har siktet inställt på att resa hem så fort som möjligt igen. En viss återströmning har väl också redan skett och kommer att fortsätta, eftersom det av allt att döma inte längre är så ont om arbete i de finländska skogarna som tidigare. Risk föreligger alltså enligt min mening för att en stor del av den arbetskraft som har hämtats från vårt östra grannland inte stannar tills uppröjningsarbetet är avklarat. Kontentan härav måste bli att behovet av extra arbetskraft då i ännu större utsträckning skulle behöva fyllas med norrländsk arbetskraft. Nu är emellertid situationen den att det faktiskt inte finns något överflöd på yrkeskunniga skogsarbetare i Norr land för närvarande — jag vill kraftigt understryka ordet yrkeskunniga. Det har visat sig viktigt att man vid stormröjningen sätter in sådana som har handlag med skogsarbete, inte minst med hänsyn till olycksfallsriskerna. Men den yrkeskunniga skogsarbetarkår som finns i Norrland är nu fullt sysselsatt där, genom att skogskonjunkturen är ganska god och genom att vi tidigare har haft dåliga år, som skjutit upp avverkningarna i viss utsträckning. På sina ställen kan man tala om brist på utbildade och vana skogsarbetare. Så är det i varje fall i mitt eget hemlän, Västerbotten. Om finländska skogsarbetare återvänder hem före avverkningssäsongens slut, kommer det, såvitt jag förstår, att bli mycket svårt att med arbetskraft från Norrland fylla de vakanser som uppstår. Inrikesministern säger också i svaret att det nu finns vissa luckor att fylla i en del av de områden som stormhärjades den 1 november och att det redan i januari kan bli aktuellt med ytterligare rekrytering. Jag har svårt att se hur det skulle kunna klaras utan extraordinära åtgärder. Jag har i interpellationen pekat på att militär personal skulle kunna anlitas. Därvid har jag inte i första hand tänkt på att man skulle sätta in hela förband. Men det finns ju i den inneliggande värnpliktsomgången rätt många som är skogsarbetare till yrket och har god utbildning för sådana här uppgifter. Då är det enligt min mening skäl att i en dylik situation överväga att frigöra dessa från den ordinarie militära utbildningen och sätta in dem i uppröjningsarbetena efter stormfällningen. Alternativet är ju att man riskerar att uppröjningsarbetet i stormfällningsområdena inte blir klart under den här avverkningssäsongen eller att man tar så mycken arbetskraft från Norrland och andra områden att det uppstår brist på yrkeskunnigt folk där. Att de som berörs gärna skulle gå med på ett sådant arrangemang har jag fått bevis på genom samtal med personer som för närvarande fullgör militärtjänst. Jag kan alltså inte vara helt nöjd med svaret, men jag hoppas att inrikesministern tillsammans med sin kollega i försvarsdepartementet kan se på detta litet ytterligare. Jag ber, liksom herr Sveningsson, att ånyo få tacka för svaret på interpellationen.
Herr talman! Jag har motsatt mening, herr Sveningsson. Jag tycker att de åtgärder som har insatts från arbetsmarknadsmyndigheterna, från länsstyrelserna o.s.v. för att hjälpa skogsägarna i detta svåra dilemma, har kommit mycket snabbt. Dessutom anser jag att de har givit ett positivt resultat. Ett faktum är att man i stort sett har kunnat fylla det arbetskraftsbehov som förelegat, och längre kan man väl knappast komma. Det är under loppet av några korta veckor som detta har skett. I övrigt har jag inte anledning att förlänga debatten. Som svar till herr Gustafsson skulle jag möjligen vilja göra en erinran om konsekvenserna av hans sätt att se på dessa problem. Jag tror att det ligger ett värde i att vi kan flytta våra arbetskraftsresurser inom landet, inte minst i ett nödläge som när nu en grupp skogsägare befinner sig i det svåra dilemmat att man måste ha hjälp utifrån. Om jag tolkar herr Gustafssons resonemang rätt, skulle det betyda att den hjälpen inte bör komma från Norrland men att den väl kan komma från Finland. Jag vill sätta ett frågetecken för hållbarheten i ett sådant resonemang. Arbetsmarknadsverket har sagt att man avstår från att driva rekryteringen vidare eftersom det inte finns behov nu, men att man i gengäld efter nyåret kan ha anledning att göra förnyade ansträngningar för att täcka behovet. Det finns ingenting i mitt material, herr Gustafsson, som säger att den finska arbetskraften hade för avsikt att resa hem; det har inte nämnts. Men väl har det sagts att man tänker fortsätta ansträngningarna att även i Finland rekvirera arbetskraft för denna uppgift. Därför tror jag att man inte så att säga kan argumentera på båda hållen. Ett alternativ är att man bestämmer sig för att det är mindre väsentligt med åtgärderna i de stormskadade områdena och att vi bör bortse från de problem som finns där. Jag vill betona — och därvid anknyter jag till vad herr Sveningsson säger — att detta är ett ytterst riskfyllt arbete. Skall det utföras på ett riktigt sätt, tror jag att det bör utföras av yrkesutbildad arbetskraft. Då kommer också riskerna att bli mindre. Att sätta in sådan militär personal som kanske aldrig har sysslat med liknande uppgifter tror jag inte kan vara välbetänkt. När det gäller televerkets reparationsarbeten har detta varit mycket lättare genom att man kunnat sätta in signalister etc. och på så sätt tillvarata det tillskott på arbetskraft som där kan finnas.

Herr talman! Statsrådet och jag har något olika uppfattning om huruvida arbetet i skogen kommit i gång relativt fort eller detta tagit litet lång tid. Man kan ha olika uppfattningar beträffande det. Statsrådet är mycket van vid behandling av ärenden i en rad statliga instanser, och då är det inte att begära att det skall gå så fort. Helt klart är väl att när den stora stormen i mina bygder inträffade den 22 september stod inte tusentals arbetare färdiga att rycka ut för uppröjningsarbete. Men vad jag och många andra har varit bekymrade över är den risk som finns att det kan bli ett kraftigt snöfall, som nära nog omöjliggör uppröjningsarbete under vintern.
Herr talman!

Jag tror att det är riktigt att man följer linjen att försöka rekrytera arbetskraft från Finland, men jag är inte lika säker som statsrådet på att de möjligheterna under den närmaste framtiden är så goda som han ville ge sken av. Vidare sade herr Holmqvist att militärer och värnpliktiga inte har sysslat med sådana här arbeten och att man därför fick se till att de inte råkar ut för olycksfall i skogen. Jag sade uttryckligen i mitt tidigare inlägg att även jag har denna uppfattning. Jag har aldrig menat att hela förband skulle sättas in. Däremot har jag framhållit att de yrkeskunniga som finns inkallade nu borde kunna göra en insats. Jag tror att de skulle trivas mycket bättre med det än med att gå på en kaserngård eller något liknande. Herr Holmqvist är ju en gammal försvarsutredare och känner naturligtvis till detta mycket bättre än jag. Jag tror alltså att det finns en önskan — jag har mött den — hos vissa värnpliktiga som är inkallade i dag att få göra en insats på detta sätt. Det skulle kunna ordnas genom något premiesystem, alltså utanför den terminslön som vederbörande uppbär. Vi skulle göra inte bara skogsbruket utan också — jag vill gå så långt — försvaret en god tjänst om vi handlade på det sätt som jag antytt i interpellationen.
Herr talman! Jag tolkar de föregående anförandena på det sättet att de båda interpellanterna i stort sett ändå erkänner, att de insatser som gjorts har gett ett gott resultat. Ett faktum är att vad man nu egentligen behöver är maskiner, som man i viss mån saknat. Det har inte rått någon brist på folk. Jag kan nämna att Skogsägarnas industriaktiebolag i Växjö säger: »För upparbetning av stormfälld skog i södra Sverige har skogsarbetarkåren utökats avsevärt, bland annat genom tillfällig anställning av skogsarbetare från Finland.

Det är alltså inte fråga om de personella resurserna. Dessa är verkligen väl tillgodosedda i dag.

Herr talman! Den allmänna försäkringen är inte bara en betydelsefull beståndsdel i det allmänna trygghetssystem som efter hand byggts upp i vårt land. Det torde inte vara några överord att påstå att den kommit att utgöra grunden för det sociala reformarbetet under 1960-talet. Den motion som herr Georg Pettersson och jag väckt i denna kammare och fru Skantz m.fl. i andra kammaren har som grundförutsättning att den allmänna försäkringen är något så förträffligt, att man gott kan bygga vidare på den grunden under 1970 och 1980-talen. Vi vet att åtskilligt arbete pågår såväl i kanslihuset och i ämbetsverk som i olika utredningar med att utforma nya, efterfrågade och nödvändiga reformer på det sociala området. Åtskilligt av detta arbete kommer att resultera i förslag som fogas in i lagen om allmän försäkring. Vi motionärer menar också att detta är riktigt.

Remissinstanserna har i många fall instämt i denna vår uppfattning, och utskottet påpekar att en sådan översyn måste komma till stånd förr eller senare.

I remissvaren förekommer emellertid olika uppfattningar då det gäller att fastställa tidpunkten för att begära en sådan här allmän översyn. Utskottet, som gjort en mycket positiv skrivning i sitt utlåtande, har kommit till samma slutsats och anser att »tiden ännu ej är mogen». Då jag normalt borde ha haft tillfälle att delta i utskottets behandling av även denna fråga, men hindrats av att jag just utnyttjat några av den allmänna försäkringens förmåner, skall jag inte gå in på någon polemik med utskottet. Jag anser att utskottets yttrande i sig är ett steg framåt för motionsyrkandet, och det uppskattar jag. Däremot är jag tveksam inför bedömningen om när tiden är mogen för en begäran om utredning. Utvecklingen går rasande snabbt. Då motionen skrevs och remissvaren utformades under våren kände man inte till de reformförslag som i dag är allmänt kända. Motionen har en principiell uppläggning och tar bland annat upp frågan om det inte i en framtid är nödvändigt att inom sjukförsäkringen låta andra kriterier än, för att ta ett exempel, egen sjukdom vara ersättningsberättigande. Motionen nämner som exempel att någon kanske måste stanna hemma från sitt arbete därför att make eller barn blivit sjuka och fordrar vård och tillsyn.

Så snabbt går alltså utvecklingen. Nu finns det också flera meningar om hur mycket av det pågående utredningsarbetet som bör vara klart innan man tar itu med den mera översiktliga planeringen inför 1970-talet. Utskottet anser att utredningsarbetet »i mera väsentliga avseenden» bör vara slutfört. Riksförsäkringsverket är av den meningen att åtminstone några utredningsresultat bör föreligga. Jag tror faktiskt att riksförsäkringsverket har rätt i det avseendet. Utvecklingen går som sagt snabbt, och jag vill slutligen peka på att det kanske mest betydelsefulla steget för att möjliggöra den önskade samordningen och vidareutvecklingen av den allmänna försäkringen har socialministern tagit, då han under hösten offentliggjort att han har för avsikt att tillkalla en utredning med uppdrag att undersöka möjligheterna att skattebelägga de sociala förmånerna, t.ex. sjukpenningen. En sådan åtgärd kommer att göra lagen om allmän försäkring mer flexibel och användbar, även i syfte att uppnå ökad ekonomisk jämlikhet mellan olika grupper försäkrade vid de tillfällen då de utnyttjar försäkringens förmåner. Som det nu är står kostnaderna inte alltid i proportion till den ordinarie inkomsten. Den aviserade utredningen ger sålunda enligt min mening nyckeln till en vidareutveckling av den allmänna försäkringen och <vidarebyggandet på trygghetsreformerna. Därför kommer tiden ganska snart att vara inne att ta upp även frågan om den översiktliga planeringen. På den punkten finns då såvitt jag förstår inte några meningsskiljaktigheter mellan utskottet och motionärerna.

Herr talman! Behovet av områden för fritidsaktiviteter har varit i starkt ökande. Det är människorna i städer och övriga tätortsområden som har behov av att rekreationsområden står till förfogande, och man torde kunna konstatera att områden för sådan verksamhet ännu saknas i stor omfattning. Den starka tillströmningen till sådana områden medför även att en mera aktiv naturvårdspolitik blir nödvändig. Det ankommer på stat och kommun att gemensamt sörja för att naturvårdsoch fritidsintressena blir tillgodosedda. Det är dock angeläget att kommunerna här inte får en alltför betungande bör da. De lämpliga naturvårdsområdena kan vara belägna inom kommuner med svag skattekraft, medan ändå fritidsområdena i stor utsträckning används av människor boende utanför kommunen — från större tätorter och städer. Ett starkare engagemang från statens sida är i sådana fall väl motiverat och skulle vara till gagn för alla parter. Av intresse i sammanhanget är de betydande vinstmedel som domänverket erhållit genom försäljning av tomtmark och annan mark för tätorternas behov. Ett värdefullt användningsområde för medel som influtit från sådana försäljningar vore anskaffning av särskilda naturoch fritidsområden samt för anordnande av fritidsanläggningar. Herr talman! Jag ber att med dessa korta meningar få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Eftersom mitt namn inte återfinns under den reservation som fogats till det nu behandlade utskottsutlåtandet, vill jag i all korthet redovisa min principiella ståndpunkt i detta ärende. Enligt en sammanskrivning i jordbruksutskottet, som skedde år 1963, året innan jag tog säte i denna kammare, har riksdagen uttalat att domänverket bör eftersträva att i samband med sin allmänna inköpsverksamhet så långt möjligt tillgodose det allmänna naturvårdsintresset. Det uttalandet har bekräftats vid olika tillfällen, bl.a. av 1966 års riksdag, som dessutom förklarade att detta innebär att domänverket även kan förvärva markområden som kräver skoglig förvaltning men därtill är av den art att de bedöms böra avsättas till naturreservat i allmän ägo. Genom förra årets beslut om effektivisering och samordning av statens skogsföretag ombildades domänverkets markfond till en investeringsfond. Därigenom ändrades inte den principiella inställning som tidigare gällt, nämligen att statens skogsinnehav skulle hållas intakt vid den fjärdedel av rikets skogar, som gällt hela detta århundrade. Det innebar att medel, som tillförts markfonden genom markförsäljningar, i huvudsak skulle användas för kompletteringsköp. Som naturvårdsvän och positivt inställd till upplåtelse av fritidsområden för allmänheten har jag sökt hävda att domänverkets inköp inte bara skulle omfatta produktiv skogsmark utan i samband därmed även naturvårdsoch fritidsområden, delvis på grund av att man aldrig helt kan särskilja dessa olika nyttigheter. Men jag har också varit med om att kräva att domänverket, som nu drivs i någon form av personalunion med AB Statens skogsindustrier, ASSI, skall förvaltas enligt strängt ekonomiska grunder.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

Herr talman! Efter herr Skårmans inlägg skulle jag ha kunnat avstå från något yttrande, men jag vill i alla fall erinra om att domänverket har gjort mycket för att tillgodose allmänhetens behov av rekreationsområden. Domänverket har marker, som tidigare kanske inte i så stor utsträckning varit tillgängliga för allmänheten men som nu sedan domänverket gjort vissa uppröjningar, ordnat med parkeringsplatser och byggt vägar har blivit utomordentligt fina friluftsområden för allmänheten. Jag kan nämna ett exempel från Kungälvsområdet, där den s.k. Svartdalen är ett för Göteborgs stad utomordentligt värdefullt område. Vackra vyer utbreder sig för den besökande. Här finns sjöar, skogar och allt man kan begära. Jag tycker därför att vid ett sådant här tillfälle finns det anledning erinra om denna verksamhet som domänverket bedriver. Vi har fullt förtroende för domänverket när det gäller dess fortsatta arbete för att tillgodose allmänheten med rekreationsområden.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

Herr talman! Stora Sjöfallets nationalpark avsattes samtidigt med Sareks nationalpark genom riksdagsbeslut år 1909 i syfte att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd. Nationalparkens areal var ursprungligen 1500 km?. Ett större område undantogs emellertid från parken enligt beslut år 1919 för att möjliggöra reglering av Suorvasjöarna. Genom en första och en andra reglering av Suorvasjöarna tillkom dämningsgränser vid plus 428 resp. plus 435 meter. Under tiden från 1940 har regleringsmagasinet utökats genom dämningsgränsens höjning i tre etapper till plus 438 meter.

Ja, herr talman, det är som att skaffa sig avlatsbrev för synder man eventuellt kan komma att begå. Naturvårdsverket har med anledning av de många ingreppen ställt den berättigade frågan, om det längre är någon mening med att bibehålla områdets nuvarande status som nationalpark. Jag har med det relaterade skeendet velat visa hur ett beslut som har tillkommit på vissa premisser på grund av senare delbeslut efter hand urholkas med resultat att det ursprungliga beslutets målsättning helt förvanskas. Något liknande håller på att ske i fråga om Vindelälvens utbyggnad eller dess bevarande i orört skick. Riksdagen har sagt sitt. En utbyggnad bör inte ske såvida inte nya och specifikt vägande skäl talar för motsatsen. Några sådana skäl har såvitt jag kan bedöma inte redovisats, och ändå får troligen riksdagen på nytt ta ställning till frågan. Arbetsgruppen för de outbyggda Norrlandsälvarna kommer i sin promemoria av den 20 november detta år med ett påpekande som är signifikativt och som talar för bifall till den reservation som är fogad till föreliggande utskottsutlåtande.

Av remissinstanserna har såväl Vetenskapsakademien och dess naturvårdskommitté som :domänverket gjort uttalanden som sammanfaller med reservanternas önskan om ökat skydd för nationalparkerna. Herr talman! Det är denna generations skyldighet att till kommande generationer överlämna områden med orörd natur. Kortsiktig materiell vinning får inte skymma denna målsättning. Jag yrkar därför bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Naturvårdsintressena har under senare år lyfts fram i blickpunkten som aldrig förr. Alla är väl också överens om angelägenheten av att vi väl vårdar den stora tillgång som vår natur utgör. Detta är också fastslaget i nu gällande naturvårdslag, vars första paragraf lyder: »Naturen utgör en nationell tillgång, som skall skyddas och vårdas.» Så sent som år 1967 antog riksdagen en lag om att statens naturvårdsverk skulle ha överinseendet över naturvården i riket. I naturvårdskungörelsen av den 11 december 1964 uppdrogs åt domänstyrelsen att vårda och förvalta våra nationalparker. Det är domänstyrelsen som efter samråd med statens naturvårdsverk meddelar föreskrifter om ordningen inom nationalparkerna och de föreskrifter som fordras för att trygga ändamålet med nationalparker. Det förefaller sålunda finnas betryggande föreskrifter utfärdade till skydd för nationalparkerna. Motionärernas önskan om att skydda de svenska nationalparkerna mot ingrepp av någon betydelse torde redan genom naturvårdslagen vara ganska väl tillgodosett. Till yttermera visso reglerar vattenlagen och därtill anknytande författningar sådana ingrepp i naturen som motionärerna vill avvärja. I kungörelse av den 24 april 1953 ang. förberedelse av vissa företag enligt vattenlagen lämnas föreskrifter om vad som skall iakttagas vid förberedande av ansökan om vattendomstolens tillstånd till vissa företag av betydande omfattning eller ingripande beskaffenhet. Innan närmare undersökningar för utrönande av företagets verkningar äger rum i vattenområden och såvitt möjligt i god tid därförut skall företagaren underrätta länsstyrelsen i det berörda länet samt kammarkollegiet om företaget. Det är sålunda omöjligt för någon att i tysthet vidta åtgärder som kan binda ett senare ställningstagande. Företagaren är skyldig att i god tid underrätta myndigheterna om sina avsikter. I vattenlagen är dessutom föreskrivet att ansökan om prövning hos vattendomstol av ett ärende skall innehålla ett omfattande utredningsmaterial, för att domstolen skall kunna pröva ärendet. Motionärerna vill nu att företagen i första hand skall gå till riksdagen för att få tillstånd till de utredningar som krävs. Det skulle betyda att riksdagen skulle tvingas taga ställning till ett ingrepp inom t.ex. en nationalpark, utan att någon förberedande undersökning och utredning av verkningarna av ingreppet hade skett. Riksdagen brukar inte fatta beslut på så lösa grunder, och jag hoppas denna praxis kommer att bli bestående. Både domänverket och naturvårdsverket har i sina remissvar anfört att inga ingrepp av betydelse skett i en nationalpark med mindre riksdagen först givit sitt samtycke därtill. Att totalförbjuda all planeringsoch undersökningsverksamhet inom en nationalpark skulle enligt utskottets mening vara att gå alltför långt i restriktivitet. I undantagsfall kan andra intressen också få lov att ha högre prioritet än specifika naturvårdsintressen. Detta har också förutsetts i naturvårdslagen genom dess tredje paragraf som lyder: »Vid prövning av fråga rörande naturvård skall tillbörlig hänsyn tagas till övriga allmänna och enskilda intressen som berörs av frågan.» Herr Andersson beskrev i sitt anförande ganska väl hur det gått till när sådana här frågor prövas. Han kan inte påstå att riksdagen någon gång har ställts åt sidan, och riksdagen har väl heller inte ansett sig bunden av tidigare nedlagda kostnader och ställningstaganden. Det bevisar väl inte minst det beslut som riksdagen fattade för ett par år sedan när det gällde Vindelälven. Där hade man ju lagt ned ganska betydande utredningskostnader, men på grundval av de fakta som då redovisats inför riksdagen ansågs det ändå att riksdagen borde uttala att Vindelälven skulle bevaras, trots att riksdagen kom in i ett ganska sent skede. I det utskottsutlåtande som vi nyss behandlat i denna kammare, nr 52 från allmänna beredningsutskottet, har dessutom frågan om hur fjällområdena i framtiden skall användas behandlats mycket ingående. Därvid framgår att arbetsgruppen för fysisk riksplanering i samråd med naturvårdsverket och planverket håller på med insamlandet av upplysningar om vilka större områden av vårt land som skall betraktas som viktiga för det rörliga friluftslivet och för vetenskaplig och kulturell naturvård. Enkätmaterialet avses bli bearbetat av naturvårdsverket och skall sammanställas med annat planeringsmaterial som avser bl.a. turism och vattenkraftsfrågor. Utskottet har anmält för riksdagen att materialet bör kompletteras i viss utsträckning och att frågan om fjällområdenas utnyttjande därefter allsidigt utreds. Utskottet föreslog i detta utlåtande att riksdagen skulle ge Kungl. Maj:t till känna dessa fakta, och kammaren har nyss beslutat i enlighet därmed. I nu föreliggande utskottsutlåtande har utskottet påpekat att intrång av betydelse icke sker i nationalparkerna utan riksdagens eller Kungl. Maj:ts medgivande.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
Herr talman! Det jag relaterade om Stora Sjöfallets nationalpark utgör bara ett exempel. Det finns mängder av exempel som skulle kunna dragas upp och som visar att skeendet brukar vara ungefär detsamma. Man har en målsättning vid naturparkens tillkomst, men sedan har man genom delbeslut undanröjt möjligheterna för att nationalparken skall kunna fylla det behov som den ursprungligen var tänkt att fylla. Vad reservanterna här vill är att riksdagen skall lämna tillstånd till utredningar som kan komma att påverka dessa parkområdens status. En sådan tillståndsgivning skulle också undanröja detta som jag relaterade beträffande Vindelälven. I den frågan åberopar arbetsgruppen just de stora kostnader som lagts ned på utredningen som ett skäl för att riksdagen bör lämna sitt bifall till utbyggnaden. Jag vill, precis som herr Hedlund här konstaterade, framhålla att inget fel har skett vid den tidigare handläggningen. Riksdagen har tillfrågats, och beslut har fattats i vanlig ordning, varigenom tillstånd givits för t.ex. nivåhöjningar i samband med uppdämning. Reservanterna har på den punkten ingen invändning. Reservanterna önskar riksdagens bestämda uttalande om att nationalparkerna skall skyddas och att riksdagen skall lämna tillstånd till utredningar innan sådana får sättas i gång.

Herr talman! När herr Andersson nu säger att det hittills inte skett något fel i handläggningen av sådana här ärenden, så förstår jag inte riktigt vad reservanterna är ute efter. Naturvårdsintressena har ju kraftigt förstärkts under de senaste åren genom tillkomsten av naturvårdsverket och genom den naturkungörelse som vi i dag har. Jag tycker att man bör ge sig till tåls nu och lita till de utredningar och den riksplanering som pågår och inte kräva att riksdagen skall förbjuda all planering över huvud taget inom dessa områden. Det pågår ett mycket omfattande utredningsarbete, i vilket även de lokala myndigheterna i de berörda länen deltar, och utskottet har ansett att vi med all tillförsikt kan avvakta dessa utredningar.

Herr talman! Jag skall i anslutning till detta utlåtande, som förbiser Sydvietnams intressen, be att få säga några ord med anledning av den aktuella utvecklingen i Vietnamfrågan och den svenska opinionen i densamma. Enligt uppgifter i nyhetsmedia skall den 16 mars 1968 en massaker ha ägt rum av befolkningen i en by, Song My i provinsen Quang Ngai i Sydvietnam. Antalet därvid dödade människor har uppgivits till från cirka 500 till ett 100 tal och förövarna av massakern sägs ha varit ett amerikanskt stridsförband. Om massakern inträffat — och tyvärr förefaller det så — är den en djupt sorglig händelse, oberoende av antalet dödade. Jag och många likasinnade svenskar, som är Amerikas vänner, är skakade av vad vi erfarit. Kommunistsidan och den mot Amerikas engagemang i Vietnam fientligt inställda opinionen i och utanför USA har slagit på en propagandaoffensiv av väldiga mått. Nyhetsmedia över hela världen, inklusive Sverige, har ställt sig till förfogande för att sprida nyheten om Song My på effektivaste sätt ävensom för att rikta anklagelser mot de inblandade soldaterna utan att ha hört deras försvar. Svensk press och TV har frossat i skildringar av massakern. Hela tidningsuppslag har återgivit bilder av dödade åldringar, kvinnor och barn och TV-rutan har skoningslöst fört in krigets ohyggligheter i hemmen. Häftigheten i kommunistsidans propaganda och vissa nyhetsmedias attack för att påverka den svenska folkopinionen i viss riktning föranleder mig att ställa frågan: Vilken kan anledningen vara till att Amerika just nu anklagas för krigsförbrytelser? Svaret synes mig enkelt men inte av allmänheten känt. Det är en moteld som anlagts av kommunistsidan, ty i sitt tal den 3 november i år i Vietnamfrågan varnade president Nixon för vad som skulle kunna hända civilbefolkningen i Sydvietnam vid ett brådstörtat tillbakadragande av de amerikanska trupperna därifrån. Han sade därvid: »Vi såg en inledning till vad som skulle hända i Sydvietnam, när kommunisterna inträngde i staden Hué i fjol.

Vi kan alltså i stort bekräfta att de bilder som visas avseende dödade i Song My åskådliggör hur det sett ut även i Hué. En väsentlig skillnad är att massakrerna i Hué omfattat sex gånger så många människor som vad som uppgivits för Song My. Antalet i Hué saknade personer beräknas till 5 800.

De tillhör därmed ett redan passerat skede. Sedan Tetoffensiven nedkämpats och kommunistsidan tillfogats nederlag, avbröt president Johnson bombningarna av Nordvietnam i ett försök att bringa kriget till ett slut. Åtgärden var förgäves, ty vad som icke upphört är kommunistsidans än i denna dag fortgående massakrerande av civila människor i Sydvietnam. Hittills i år — alltså 1969 — beräknas enligt uppgifter till Internationella kontrollkommissionen kommunistsidan ha bragt cirka 6 000 civila människor om livet genom s.k. terroraktioner. I augusti månad t.ex. anmäldes till internationella kontrollkommissionen 345 dödade civila, 1392 sårade och 141 bortrövade personer. Som rena mord betecknades 32 fall. Om dessa kontinuerliga massakrer tiger såväl de internationella som de svenska nyhetsmedia trots att dödandet av dessa civila, män, kvinnor och barn, icke som fallet är med Song My och Hué tillhör Tetoffensivens redan passerade skede utan dagshändelserna. Det är ett tungt ansvar nyhetsmedia påtagit sig genom sitt sätt att informera allmänheten. Herr talman! Finns det då hos oss inte någon känsla för sydvietnameserna som människor som träffas av massakrerna från vilket håll dessa än kommer och som är föremål för dödandet? Är sydvietnameserna i världens ögon inte människor utan endast föremål i nyhetsmedias våldsamma och snedvridna propagandakampanjer och brickor i det storpolitiska spelet? Herr talman! Jag är rädd för att jag måste säga att utrikesutskottets utlåtande nr 14 sluter ögonen för Sydvietnam. Jag lämnar därhän om det sker medvetet eller omedvetet. Enligt min mening kan emellertid inte riksdagen stillatigande och i enighet godkänna detta utlåtande. I reciten till detsamma anmäles att förslag torde komma att framläggas till vårriksdagen 1970 om svenskt bistånd och krediter till Nordvietnam till ett värde av över 200 miljoner kronor under en treårsperiod. En däremot svarande hjälp till Sydvietnam omnämnes ingenstädes. I utskottets eget uttalande görs särskilt gällande att utskottet i ärendet inhämtat ytterligare informationer. Det är en intressant men tyvärr otillfredsställande upplysning. Informationerna sträcker sig nämligen inte längre fram i tiden än till den 18 september, den dag då utlåtandet är dagtecknat. Vi har i dag den 3 december och därmed har icke mindre än två och en halv månader förflutit. Under den tiden, närmare bestämt den 10—21 oktober i år, har utrikesutskottet besökt Förenta staterna och fått informationer därstädes. Dessa är inte redovisade. President Nixon har vidare klarlagt den amerikanska Vietnampolitiken i sitt tal den 3 november. Med aktuella informationer skulle utskottet enligt min mening inte ha kunnat underlåta att fullständiga sitt uttalande. Utskottet säger nämligen att det finner det »angeläget att återuppbyggnadshjälp erbjuds i sådana former och på sådant sätt att den välkomnas av berörda parter». Dessa »parter» är — förutom Nordvietnam — Sydvietnam. Att Sydvietnam skulle välkomna en hjälp till Nordvietnam på över 200 miljoner kronor utan att självt få någon hjälp får betraktas som uteslutet. Utskottets skrivning bör därför förtydligas på denna punkt.

Herr talman! Här föreligger ett fullständigt enigt utskottsutlåtande som vi har att behandla. När jag satt och lyssnade på herr Åkerlund gjorde jag den reflexion som man ofta gör i samband med diskussioner av detta slag, nämligen att det finns mycket av tro i olika sammanhang. Herr Åkerlund säger att han känner sig skakad av det sätt på vilket massmedia presenterat materialet från kriget i Vietnam. Vi har folk på andra kanten som i vissa ögonblick blivit skakade av de nyheter som ges av vad som sker bakom järnridån. Jag tänker på händelserna i Tjeckoslovakien. Vi andra som inte är så lierade vare sig med de troende bland revolutionärerna eller med de troende bland de mera reaktionära krafterna blir kanske inte skakade. Vi blir ibland besvikna men vi är tillräckligt realistiska för att inse att sådana saker, som herr Åkerlund erinrat om, kan hända. När herr Åkerlund uttalar sin vrede över massmedia, över att de som han säger frossat i nyheten angående den amerikanska massakern i Vietnam, så sade kommunisterna på samma sätt för något år sedan, när massmedia presenterade händelserna på Prags gator. Då talade man också om att massmedia frossade i nyheten om hur en annan stormakt långt österut bar sig åt mot en av sina satellitstater. Det kommer in så mycket av tro i dessa sammanhang, och tydligen även känslor av frälsning. Herr Åkerlund finns ju längst ute på högerkanten i det politiska livet. Det har vi märkt vid åtskilliga andra bas tillfällen, och det gör att jag i varje fall personligen tar hans vittnesmål med en nypa salt. Utskottet har ju skrivit att en massiv internationell hjälpinsats skall göras och att det är angeläget att återuppbyggnadshjälp erbjudes i sådana former och på sådant sätt att den välkomnas av berörda parter. Vidare säger utskottet: »Det torde ännu vara för tidigt att uttala sig om huruvida detta önskemål skulle främjas av svenska initiativ i Förenta nationerna eller andra internationella organ.» Jag anser att det kan vara lämpligt att göra på detta sätt och inte från utskottets sida på något sätt binda de insatser som det kan bli fråga om. Därför skulle det vara olyckligt att följa det tilläggsförslag som herr Åkerlund presenterat i anslutning till utskottets utlåtande. Jag vill, herr talman, i all korthet endast yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det var säkert åtskilliga i denna kammare som kände häpnad inför herr Åkerlunds anförande och alldeles speciellt inför några av de uttryck som han använde. Han riktade en anklagelse i första hand mot nyhetsmedia, såvitt jag kunde uppfatta det utan reservationer, utan att gradera olika nyhetsmedias roll i detta sammarhang. Han frågade om de icke har någon känsla för sydvietnameserna som människor, och han menade tydligen att denna fråga även borde riktas till alla dem som bygger sin uppfattning om tragedien i Vietnam på vad nyhetsmedia presenterar oss om skeendet. Det är en häpnadsväckande fråga. Ty om de svenska reaktionerna på skeendet i Vietnam har någon grund, en fast känslobotten, så är det just att man har en känsla för de enskilda lidande människorna i syd och nord. Hela linjen i den svenska kritiken mot den ame rikanska Vietnampolitiken är att man icke får spara några ansträngningar för att få till stånd fred i Vietnam — fred till förmån för de enskilda lidande människorna i detta sargade land. Det är en häpnadsväckande insinuation som herr Åkerlund gör sig skyldig till, när han menar att de som reagerar på skeendet icke har en känsla för dem som är utsatta för detta skeende. Låt mig sedan i allt korthet kommentera detaljerna i herr Åkerlunds ändringsförslag. Han vill ha ett tillägg om att utskottet skall förutsätta att Sydvietnam som den ena av de båda parterna erhåller hjälp i lika stor omfattning och samtidigt som Nordvietnam. Det kan låta som ett allmänt humanitärt önskemål. Det kan också förefalla alldeles självklart att vi vill hjälpa alla i lika stor utsträckning och samtidigt. Men om man ser på den reella situationen kan man inte undgå att observera det faktum att förutsättningarna att lämna hjälp kan variera i olika delar av Vietnam. Det är ju detta som diskussionen handlar om. Sedan förutvarande president Johnson fattade sitt utomordentligt välkomna beslut att Förenta staterna skulle upphöra med bombningarna av Nordvietnam skapades också bättre förutsättningar för biståndsinsatser i detta sargade land. I Sydvietnam pågår alltjämt strider men i mindre omfattning än tidigare. Parterna behärskar olika delar av territoriet. Det är omstritt vilken av dem som representerar den största delen, geografiskt och i fråga om antalet människor.

Detta enkla praktiska konstaterande måste också leda till slutsatsen att det i dag är lättare att planera biståndsinsatser i Nordvietnam än i Sydvietnam och att det följaktligen i detta läge är rimligt att inleda planeringen för hjälpinsatser där. Genom sina uttalanden försöker herr Åkerlund skapa intrycket av att regering och riksdag i och för sig skulle vara mindre intresserade av att hjälpa de lidande människorna i Sydvietnam än att hjälpa krigets offer i Nordvietnam. Det finns inget stöd för en sådan åsikt. Regeringens och statsutskottets uttalanden i denna fråga visar klart att man inte gör några skillnader mellan var de krigsdrabbade människorna för närvarande råkar bo. Insatserna skall hjälpa Vietnam, och man är angelägen att planera snabbt när möjlighet därtill ges för de områden där förutsättningarna har förbättrats. Om herr Åkerlunds ändringsyrkande skulle antas måste man ställa upp villkor för fortsatta biståndsinsatser i Vietnam, som alldeles uppenbart skulle försena även de insatser som på ett tidigare stadium kunde vara möjliga i Nordvietnam. Man skulle alltså där avstå från att över huvud taget planera några insatser tills man är helt säker på att kunna göra insatser i precis samma utsträckning i Sydvietnam. Jag kan inte inse att herr Åkerlunds yttrande är uttryck för någon speciellt stark känsla för människorna vare sig i Sydvietnam eller Nordvietnam, och jag yrkar därför avslag på hans tilläggsförslag.

Herr talman! Herr Kilsmo har en mycket egendomlig debatteknik. Han sammanför mig och massmedia i en klump och, såvitt jag förstår, även regeringen och riksdagsmajoriteten och anklagar denna »fiende» för ett antal befängda uppfattningar. Jag har inte sagt ett ord om att jag godtar varje enskild opinionsyttring som förekommit i svenska massmedia eller att varje inlägg där skulle ge en fullständig och objektiv bild av skeendet. För min del vill jag inte hävda att uppgifterna om massakern i Hué skulle vara ogrundade. Jag vill inte ett ögonblick bestrida sannolikheten av att det förekommit åtskilliga grymheter på båda sidor i detta långvariga krig, så som det gör i alla krig av sådan omfattning och varaktighet. Det förtvivlade är ju att detta land praktiskt taget oavbrutet har befunnit sig i krig sedan år 1945 och dessförinnan levde under japansk ockupation. Under hela denna period har man icke fått fred. Självfallet måste i ett sådant klimat och i en sådan miljö grymheten frodas.

Herr Kilsmo anklagar massmedia och i svepet även regeringen och såvitt jag förstår socialdemokratin och kanske också folkpartiet och centern. Han ger intryck av att här skulle föreligga en allmän önskan, en allmän iver att bidra till den ena eller andra sidans seger. Huvudlinjen har dock i alla officiella uttalanden varit att kriget i Viet nam icke kan få en militär lösning, det måste få en politisk lösning. En huvudlinje har också varit vädjanden åt ömse håll om ansträngningar att få ett slut på konflikten genom nedtrappning och genom förhandlingar. En förhandling innebär självfallet ett givande och ett tagande. Detta är — och jag vidhåller det, herr Kilsmo — den officiella Vietnamlinjen. Det är att man sätter freden före allt annat, man sätter hänsynen till de lidande människorna före allt annat. Herr Kilsmo vill också hävda att jag är bortkollrad när det gäller frågan om vem som behärskar Sydvietnam. Men lägg märke till vad jag sade: Den omständigheten att olika områden i Sydvietnam behärskas av olika parter måste uppenbarligen skapa mycket betydande svårigheter när det gäller planering av bistånd till invånarna i Sydvietnam. Är det så väldigt svårt att förstå? Inte är jag omedveten om att FNL icke behärskar några viktiga städer i Sydvietnam, men jag är också medveten om att man på amerikansk sida i åratal har vidgått att vissa områden — omstritt av vilken storlek — reellt behärskas av FNL. Icke minst i samband med de fasansfulla berättelserna om Song My har vi fått läsa som ett slags förklaring att detta var »Vietcong area», » Vietcong infested», o. s. v. Det var alltså områden som ansågs vara under så stark kontroll av FNL, att man där kunde tillåta s.k. free shooting. Där kunde de amerikanska trupperna gå hårdare fram än på andra håll. Det är detta jag talar om, att i ett land som lever i en sådan situation är det icke möjligt att på samma sätt som i Nordvietnam ens planera svenska biståndsinsatser.

Herr talman! Det vore, herr Kilsmo, i sanning oskuldsfullt att direkt vädja till Nordvietnam att avsluta kriget, när vi vet att det här gäller två parter och ati rättsfrågan och moralfrågan sannerligen icke kan framställas på det sätt som herr Kilsmo gör. Vad beträffar den svenska regeringens inställning skulle jag vid behov kunna hänvisa till en rad uttalanden i det förgångna, i FN och på andra håll, där man vädjat till båda parterna men där man också konsekvent sagt att Förenta staterna som den starkare parten måste ta det första steget.

Herr talman! Detta inlägg kan göras mycket kort av flera skäl. Ett skäl är att denna kammare väl sannolikt kommer att inom kort åter få en debatt om det svenska hjälparbetet i Vietnam i samband med att hans excellens utrikesministern besvarar en till honom i ärendet ställd interpellation — den ställdes förra onsdagen. Men jag skulle bara vilja understryka ett par saker i utskottets utlåtande. Jag vill fästa uppmärksamheten på att utskottsutlåtandet enbart gäller återuppbyggnadsarbetet i Vietnam. Det gäller inte den humanitära hjälpen, vilken ju har påbörjats och kommer att fortsätta framför allt genom Röda korset, oberoende av om krigshandlingar pågår eller inte pågår inom detta hårt drabbade område. Jag vill också fästa uppmärksamheten på att det i utlåtandet talas om Vietnam — alltså icke om Nordvietnam eller Sydvietnam — och därmed torde meningsmotsättningarna rörande utskottsutlåtandet och andra under debatten framkomna synpunkter ha reducerats. Om jag fattade diskussionen rätt i utrikesutskottet vid det tillfälle då jag hade möjlighet att följa densamma, verkade det som om man genom att just välja ordet Vietnam ville markera att det därmed inte gjordes någon åtskillnad. Detta framgår så mycket mer av det officiella dokument som utrikesdepartementet låtit offentliggöra i Förenta staterna och i vilket det direkt sägs ut att när omständigheterna det tillåter avser vi, d.v.s. Sverige, att ge substantiell hjälp också till Sydvietnam. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till utskottets enhälliga förslag.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

Herr talman! Det ärende som kammaren nu har att behandla har inte samma dramatik som det som nyss engagerade ledamöterna i en rätt intensiv debatt. Jag anser emellertid att ärendets inre väsen är av den art att det kräver stor uppmärksamhet och ett bestämt ställningstagande. Det är här fråga om ett förslag att Sverige skulle upprätta diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten. Exemplifiering har gjorts på att en sådan ackreditering möjligen skulle kunna ske genom ambassadrådet vid beskickningen i Rom. Utskottet låter förstå att det har undersökt möjligheterna att genomföra de exemplifieringar som i motionerna har givits, och det har visat sig att Vatikanstaten inte har något intresse av eller inte är beredd att på det sättet ta emot ett sändebud. Jag tillåter mig påpeka att i motionerna inte ges några förslag om att det skulle ske på det sättet, utan i motionerna hemställes om att en undersökning göres av Kungl. Maj:t om möjligheten att ackreditera lämplig person vid Vatikanstaten. Utskottet betonar att det är angeläget att goda förbindelser upprätthålles med Vatikanstaten. Man anser att den situation som har rått är sådan att avsaknaden av diplomatisk representation hit tills icke inneburit några påvisbara nackdelar. Man måste fundera något över vad utskottet menar med en sådan utsaga. Döljer sig inte bakom denna en statisk, tillbakablickande syn? Frågan är väl inte vad som dugt i gångna dagar utan vad som bör gälla för framtiden. Jag tillåter mig ta ett exempel från det ekonomiska området. Man torde kunna säga med viss saklig tyngd att Nordek i framtiden kommer att få stor betydelse för den ekonomiska gemenskapen i Skandinavien. Att vi tidigare inte haft Nordek ger oss icke anledning att säga: Några påvisbara nackdelar härav har inte förekommit i det förflutna, och därför har vi ingen anledning att för det kommande ge utrymme för Nordek. Om situationen varit den att vi icke har haft några nackdelar med våra relationer till Vatikanstaten i det förflutna har detta ingen betydelse för vad som bör gälla för den tid som kommer. Vatikanstaten är en mycket underlig konstruktion, jag har påpekat detta i tidigare debatter i kammaren. Jag är medveten om de konflikter som kan uppstå för varje tänkande människa som är van vid den demokratiska tradition i vilken vi lever. Den kanoniska rätten som den romerska kyrkan hävdar kommer ofta i konflikt med den typ av rätt som råder i olika stater, och det kan lätt bli en sammanblandning av kyrka och stat. Jag är fullt medveten om detta, herr talman. Å andra sidan är jag på det klara med att Vatikanstaten har ett enormt inflytande på en enorm del av världens befolkning. Jag är medveten om att andra Vatikankonciliet redan har betytt och även i framtiden kommer att betyda kolossalt mycket för hundratals miljoner människors livsförhållanden i vår värld. Där gavs uttryck för ett ökat socialt medvetande och för en reservation mot auktoritär hållning. Här finns en existerande stat, för oss mycket främmande och underlig, som emellertid fungerar och som betyder oerhört mycket i vår värld i dag och, det har vi anledning tro, i framtiden kanske kommer att betyda ännu mer. Tillåt mig att hänvisa till situationen i Sydamerika som ju livligt har diskuterats i svensk press: utrotning av indianer, militärdiktaturer o.s.v. Vi vet att den katolska kyrkan har en mycket stark ställning i Sydamerika och att den utövar ett betydande inflytande på staterna där nere. Jag nämner detta bara som ett exempel på att för närvarande är Vatikanstaten en stat av betydelse i världen. Vår värld internationaliseras mer och mer så pass snabbt att vi ibland undrar: Glider ansvaret ur händerna på oss i riksdag och regering? Blir det kanske internationella organ som kommer att överta det hela? Vi är medvetna om att en viss del av ungdomen i vårt land är starkt internationellt medveten, dess reaktioner mot internationella orättvisor är våldsamma, och vi känner ofta sympati för grundstämningarna i reaktionerna, även om det är svårt att gilla de metoder dessa ungdomar använder. Vi har i vårt land ett mycket stort antal invandrare, och om jag inte tar alldeles fel är situationen den här i Stockholm att det finns betydligt fler medlemmar i den romersk-katolska kyrkan än det finns medlemmar i de fria kristna samfunden. Bara på ett årtionde har det skett en stor förändring. Nu är det mig angeläget att säga att vad vi nu diskuterar är icke en kyrkofråga. Jag har ingen som helst avsikt att blanda in kyrkopolitik i det här sammanhanget. För våra ögon har vi en underlig statsbildning som fungerar och som fungerar med ordning. Vår utrikesminister har sagt att det är svensk tradition att erkänna en stat när den har god kontroll över det område som den anser sig behärska. Situationen är den att Vatikanstaten har god kontroll över sitt arbete, och den har ett starkt inflytande på en mycket stor del av världens befolkning. är det då inte riktigt att Kungl. Maj:t undersöker möjligheten att åstadkomma skapande relationer med en sådan stat? Den tanken är mig helt främmande att eftersom denna stat är av den arten att vi inte tycker om den, moraliskt sett och praktiskt sett, så bryr vi oss heller inte om den. Världen är inte sådan att vi kan säga att allt är som vi anser att det bör vara. Bakom motionen ligger en grundinställning, den nämligen att vi måste lära oss att umgås med världen sådan den är. Vi måste lära oss att försöka öva gemenskap med människorna sådana de är och med staterna sådana de är. Det är angeläget för oss att träda i förbindelse med det som existerar i vår värld. Om vårt lilla land anser sig ha del i den stora internationella gemenskapen, då har vi också anledning visa att vi vill ha diplomatiska förbindelser med en stat som vi i och för sig inte förstår men som ändå existerar och fungerar och övar ett betydande inflytande. Avgörande för värdet i en tanke eller en idé, herr talman, är ju inte antalet människor som sluter upp kring tanken eller idén utan den inre sanningshalten i tanken och idén. Det är nu tredje året i rad jag varit aktiv när det gällt att väcka motioner om att Sverige borde träda i direkt diplomatisk förbindelse med Vatikanstaten. Jag har inte lyckats få någon förståelse för det förslag jag framlagt tillsammans med några medmotionärer. Även i år säger utskottet — ett enhälligt utskott — att det inte är tänkbart att tillstyrka det förslag som föreligger. Jag är emellertid övertygad om att tanken att Sverige bör träda i diplomatisk förbindelse med Vatikanstaten hör framtiden till. Om i det gångna inga störningar har uppkommit, så är det mig likgiltigt. Avgörande för mig är detta: Hur planerar Sverige då det gäller de internationella frågorna för den tid som ligger framför? Jag anser att vi svenskar bör söka finna en väg till direkt diplomatisk förbindelse med den säregna Vatikanstaten. Med vad jag sålunda har anfört, herr talman, tillåter jag mig att yrka bifall till den motion som jag tillsammans med några medmotionärer har väckt i denna kammare. En liknande motion har framförts i andra kammaren.

Herr talman! Även i det här fallet ligger ett enhälligt utskottsutlåtande på bordet. Det finns många sätt att dölja en reträtt, herr Sörenson, exempelvis med många ord. Men klarheten ökar inte med ordens mångfald, och vad värre är, det blir ju ännu mera oklart för dem som lyssnar, om det sker en glidning i begreppen. Jag har tagit fram motionen, som har nr 403 i denna kammare. Där framställs i klämmen önskemål om en »undersökning snarast möjligt rörande möjligheten av att upptaga diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten exempelvis genom att ackreditera ambassadrådet vid beskickningen i Rom som minister i Vatikanstaten».

Vatikanstaten skulle alltså inte vara beredd att acceptera den av motionärerna föreslagna lösningen. Till det resultatet har vi kommit, och vi har tagit fasta på vad som sägs i motionerna, nämligen att man tänkt sig att ackreditera ambassadrådet vid svenska beskickningen i Rom. Herr Sörenson säger att man tänkt sig någon lämplig person. Det står inte så i motionerna. Jag yrkar därför bifall till utskottets enhälliga hemställan.
Herr talman! Det blir ibland så, herr Palm, att man använder för många ord. Då får man be om överseende för det. Jag är naturligtvis mycket ledsen över att det jag har sagt har bidragit till att förvilla begreppen för herr Palm. När man talar hoppas man att kunna skapa större klarhet i ett ärende, men jag har tydligen misslyckats härvidlag. Jag får försöka på andra sätt att skapa den klarhet som enligt herr Palm inte har åstadkommits genom motionerna eller genom det anförande jag nyss hållit. Jag vågar göra herr Palm uppmärksam på det förhållandet att i utskottets egen skrivning står att vad motionen önskar är att Kungl. Maj:t gör en undersökning av möjligheten att upptaga diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten. Sedan ges ett exempel på att en sådan ackreditering möjligen skulle kunna ske på ett visst bestämt sätt. Nu har utskottet meddelat att denna lösning icke är godtagbar för Vatikanstaten. Men, herr Palm, då kanske det finns andra lösningar. Herr Palm smiter undan motionens huvudtanke, nämligen att en direkt diplomatisk kontakt skall upprättas med Vatikanstaten. Det är detta som är motionens tyngdpunkt, och med den utgångspunkten vidhåller jag mitt yrkande om bifall till motionen.

Herr talman! Denna motion har varit remitterad till Svenska kommunförbundet, och vad detta har enhälligt anfört återfinnes i bilaga till utlåtandet. Kommunförbundet pekar på att motionen innehåller två delfrågor, och man anser att man inte skall lösa dessa frågor var för sig eller tillsammans utan att man bör åstadkomma en lösning i ett större sammanhang. Svenska kommunförbundet avstyrker av den anledningen det förslag som föreligger i denna motion. Beträffande det större sammanhanget kan det väl finnas anledning att erinra om att kommunalrättskommittén avlämnat ett betänkande som gäller dessa frågor och som ännu inte har föranlett någon åtgärd. Man får därutöver erinra om att vi också har ett förslag från länsdemokratiutredningen, vilket varit ute på remiss och i vilket även frågor av denna karaktär finns med. Det är bl.a. fråga om en utvidgning av den kommunala demokratin. Kommunalrättskommittén har också aviserat att den inom den närmaste tiden kommer att avge betänkande och förslag beträffande den kommunala kompetensen. Även dessa frågor berör de förslag som denna motion innehåller. Därutöver har det tillsatts en arbetsgrupp, där det finns företrädare ifrån de politiska partierna, Kommunförbundet och Landstingsförbundet, som har att syssla med den kommunala demokratin. Avsikten är att denna arbetsgrupp skall komma fram till ett resultat som innebär att man skall få direktiv för en mera djupgående och större utredning kring dessa spörsmål. Med stöd dels av vad Kommunförbundet har anfört, dels av de rådande förhållandena och det resultat som uppnås genom det pågående arbetet har reservanterna funnit att det icke finns anledning att begära en utredning om dessa två delfrågor. De bör tas upp i ett större sammanhnag. Vi har därför ansett oss böra yrka avslag på dessa motioner, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid detta utlåtande.

Herr talman! Antalet kommunala bolag har uppskattats till något över 1000. Såvitt framgår av offentliga utredningar torde den kommunala bolagsverksamheten i vissa större kommuner motsvara ungefär en tredjedel av den kommunala verksamheten. Omfattningen och arten av de kommunala bolagens verksamhet är i stort sett kända genom 1965 års utredning, benämnd Kommunala bolag. Allt tyder emellertid på att en ytterligare ökning är att räkna med i kommunal bolagsform såväl uppgiftsmässigt som med tanke på dess andel av den kommunala omslutningen. Därmed finns det såvitt vi förstår, som står utanför regeringspartiet, grundad anledning att penetrera de frågor som har aktualiserats i denna motion och inte minst det som är att hänföra till kommunaldemokratiska spörsmål. Det är väl så att de är förknippade med den kommunala verksamheten i bolagsform. Insynsmöjligheterna i de kommunala bolagen är ju mycket beskurna vid en jämförelse med vad som gäller annan kommunal verksamhet. Då de kommunala bolagens verksamhet visar en tendens att inriktas mot uppgifter som inte utan vidare skulle kunna inrymmas i den normala kommunala verksamheten framstår en ökad insyn som ännu mera befogad. Olika åtgärder har övervägts, som utskottets ärade ordförande sade, för att förstärka kommunmedlemmarnas möjligheter till ökad insyn i de kommunalägda bolagen. Så aktualiserade exempelvis kommunalrättskommittén ett flertal förslag i syfte att uppnå en förbättrad insyn i och en kontroll över de kommunala bolagen. Förslagen från kommunalrättskommittén har ännu inte lett till några åtgärder från lagstiftarnas sida. En möjlighet till en bättre insyn i de kommunalägda bolagen skulle enligt vår mening kunna erhållas, om bolagen gjordes tillgängliga för interpellation och för mera bestämda regler om proportionella val vid utseende av styrelse.

Utskotteis ordförande sade med hänvisning till Kommunförbundets yttrande, att Kommunförbundet yrkat avslag på motionen. Kommunförbundet säger att det bara är en dellösning av problemet. Kommunförbundet är alltså på det klara med att detta är ett problem, och vi får nog anse att så är fallet. I herr Georg Petterssons anförande tyckte jag mig också skymta att även han var på det klara med att detta är ett problem. Det kommer inte minst fram i reservanternas skrivning, där man säger att möjligheterna att använda det kommunala interpellationsinstitutet är starkt begränsade när det gäller verksamhet som bedrivs genom särskilda rättssubjekt. En vidgning av institutets tillämpningsområde skulle medföra omfattande förändringar i gällande lagstiftning, vilka inte skulle stå i proportion till de fördelar som skulle kunna utvinnas. Detta har självfallet med värderingar att göra. Vår värdering är den, att vi bedömer det angeläget med en vidgad insyn i de kommunala bolagen. Jag tror att tiden kommer att visa oss att detta blir nödvändigt. Vår hemställan från utskottet är att riksdagen med anledning av denna motion, vilken är väckt i andra kammaren, anhåller hos Kungl. Maj:t om utredning av frågan på vilket sätt interpellationsinstitutet och reglerna om proportionellt val skall göras tillämpliga på kommunala bolag och på stiftelse. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det har ofta sagts att demokratin är något som inte införts en gång för alla utan något som ständigt måste erövras på nytt. Detta sammanhänger inte bara med att samhället ständigt tillförs nya medborgare som undan för undan skall inlemmas i de vuxnas krets utan också med det förhållandet att betingelserna för demokrati kan förändras i olika avseenden. Arbetsformerna i det kommunala livet har exempelvis förändrats ganska radikalt sedan 1950-talets början. Detta har lett till att tidigare väl fungerande former för den kommunala självstyrelsen inte fungerar helt tillfredsställande i alla avseenden. Dessutom måste vi självfallet ständigt sträva efter att fullända demokratin, att göra medborgarnas inflytande än starkare. Om det är något som präglat 1960-talets politiska debatt i vårt land, så är det väl just kraven på ökad insyn i de olika maktapparaterna och ökat medborgarinflytande. Det ligger i sakens natur att vad som närmast kommer i fråga är smärre justeringar och förbättringar på enskilda punkter. Sådana förbättringar skall ingalunda föraktas, även om de kanske kan te sig små och triviala. I konstitutionsutskottets utlåtande nr 40 finns förslag om just sådana förbättringar — i det ena fallet ökade möjligheter till insyn i de kommunala bolagens och stiftelsernas verksamhet och i det andra fallet garantier för en rättvisare representation i dessa organ. Herr Harald Pettersson har just närmare utvecklat de skäl som finns för kraven på en utredning. Reservanterna hänvisar till pågående och kommande utredningar. Risken är att frågorna begravs bland de övriga problem som för närvarande är föremål för utredning eller som lär behandlas i den något svårgripbara arbetsgrupp som är verksam i kanslihuset. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Ett av slagorden i dagens politiska debatt är ju att man skall undanröja främlingskapet mellan medborgarna i gemen och de beslutande organen.

Det säger sig självt att med den omfattning — jag kan hänvisa till de siffror som herr Harald Pettersson nämnde — som denna kommunala bolagsverksamhet har fått är det betydande belopp inom den kommunala inkomstoch utgiftsstaten som går den vägen i stället för inom den reguljära — den som är öppen och tillgänglig för var och en. I den motion som är fogad till detta utlåtande anvisas två vägar för att nå ett bättre resultat. Det finns kanske också andra vägar, men jag vill fästa uppmärksamheten på att det i motionen begärs en utredning, och den står också utskottets lottmajoritet bakom.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

Herr talman! Den partimotion från moderata samlingspartiet, som redovisas i utlåtande nr 41 från konstitutionsutskottet, är så viktig och betydelsefull att den återkommit med i stort sett samma yrkanden under en följd av år. Som vanligt har utskottet skrivit ett kortfattat utlåtande och reservanterna en kort reservation. Men trots detta är inte ärendet, som gäller att fördjupa och stärka det svenska folkstyret, mindre viktigt. En del av motionen, nämligen den del som gäller det statliga partistödet, är också redan behandlad vid vårriksdagen. Det finns kanske därför ingen anledning till en längre debatt. Att väl bevara och stärka demokratin är något av det allra viktigaste i vårt samhällsliv. Här talas så mycket i riksdagen och i de politiska sammanhangen om demokrati, men när det gäller ett praktiskt handlande är det inte lika självklart att demokratiska ideal tillämpas. Vi har här erfarit hur det närmast föregående ärendet avgjordes. Orden betyder så litet, och det praktiska handlandet är mycket mer bety delsefullt än orden. I denna motion från moderata samlingspartiet säger man att demokrati inte är en styrelseform som är något för alltid givet, något »absolut». I demokratins väsen ligger att den inte får stelna i formerna, den måste alltid försvaras, breddas och fördjupas. Vi har denna gång tagit upp bl.a. frågor som berör de extrema vänstergruppernas beteende. Dessa grupper bör uppmärksammas av dem som ansvaret har i samhället därför att dessa grupper ansluter sig till klart odemokratiska tänkesätt, de är beredda att tillgripa våld och odemokratiska metoder. Från det hållet uttalas förakt för demokratin och förståelse för revolution och diktatur. Vi har också ur demokratisk synpunkt anledning till oro och bekymmer för den maktkoncentration som vuxit fram under socialdemokratins långa maktinnehav. Att mycket stora frågor skall avgöras av ett litet antal representanter för partiet i kanslihuset kan inte vara en god demokratisk ordning. Regeringen träffar avtal med det ena stora industriföretaget efter det andra och skapar statlig äganderätt till mycket betydelsefulla industrier och företag — här kunde läsas upp en lång katalog, men jag skall bara nämna statlig läkemedelsindustri och ett förstatligande av apoteksväsendet. Riksdagen ställes åt sidan, och först något halvår efter det beslutet är fattat och stora förberedelser är vidtagna får riksdagen mera ur formell synpunkt konfirmera beslutet. Detta kan inte vara en tillfredsställande demokratisk ordning, det är mera ett uttryck för maktkoncentration och långvarigt maktinnehav. Hur är det i verkligheten med demokratin? Ja, vi får erfara en samhällsutveckling som många medborgare i olika läger inte vill eller kan acceptera. Det talas så ofta om att medborgarna, de vanliga enkla människorna, skall ha medborgerligt inflytande. Det skall vara demokrati i företagen — arbetarna skall, menar man, tillsätta cheferna i företa gen — och det skall vara demokrati i skolorna. Jag såg faktiskt häromdagen att någon hade föreslagit att det skulle vara en demokratisk ordning i våra fängelser. Om de intagna i våra fängelser själva skulle besluta om ordningen, skulle dessa anstalter säkert väl räcka till, ty det skulle inte vara någon som skulle godta ordningen att vara intagen på dessa anstalter, om han själv skulle bestämma härom. Det har i vårt samhälle blivit en långt driven maktkoncentration och en långt driven centralisering. Sådana företeelser ökar inte medborgarnas inflytande och fördjupar inte demokratin. Maktkoncentrationens krafter ökar. Den jämlikhet som det här talas så mycket om kommer inte fram i ett samhälle fyllt med maktkoncentration, och det uträttas så litet för att förverkliga den så omtalade jämlikheten. Vi vill inte påstå att regeringsoch majoritetspartiet är i färd med att skapa en fullständig diktaturstat. Men efter ett så långt maktinnehav som vi har fått uppleva kan vi konstatera att det blir ett handlande och beslutsfattande många gånger i maktfullkomlighetens och enpartistatens tecken och att den uppfattning som den ena halvan av svenska folket har blir föga eller inte alls respekterad. I vår motion som behandlas i detta utskottsutlåtande finns även ett avsnitt med rubriken »En levande demokrati kräver maktväxling». Ingen menar helt naturligt att en växling av den politiska makten är något som det kan lagstiftas om. En sådan maktväxling ligger utanför lagstiftningens gränser. Vi är säkert alla medvetna om att den författning som länge varit gällande angående tvåkammarsystemet har försvårat en maktväxling. När vi nästa år väljer ledamöter till enkammarriksdagen och det blir ett fullständigt rättvist valresultat efter antalet avgivna röster, har vi fått ett parlamentariskt system som underlättar en politisk maktväxling. Vi kan således hoppas på ett bättre till stånd härvidlag. Nog tycker man att de som makten hava någon gång kunde erkänna att en maktväxling skulle vara av stor betydelse och av stort värde för demokratin. Jag var för några år sedan med på en utskottsresa till Västtyskland — inte med konstitutionsutskottet utan med jordbruksutskottet.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

Herr talman! Det skulle vara mycket intressant att av herr Sveningsson få höra vad han menar med demokrati. är det inte demokrati här i landet? Detta med maktväxling är ju avhängigt av hur människorna röstar. Menar herr Sveningsson att det skulle gå otillbörligt till? Det är ju en människa, en röst. Jag tycker att man inte skall använda ett språk, som talar om en annan verklighet än den vi har i detta land. Herr Sveningsson var även väldigt långt ifrån den motion och den fråga som det här gäller. Han sysslade knappast någonting alls med de nya problem som aktualiserats i år och som utskot tet har behandlat. Förslag har alltså ställts om att det obligatoriska medlemskapet i studentkårerna skall upphöra. I denna del har utskottet haft motionen remitterad både till universitetskanslersämbetet och till Sveriges Förenade studentkårer. Båda avstyrker, av den anledningen att de själva har en utredning som sysslar med dessa spörsmål.

Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall bara ta upp frågan om studentkårerna och det obligatoriska medlemskapet där, eftersom de andra avsnitten är berörda i ett tidigare inlägg. Jag vill då betona att Sveriges Förenade studentkårers avstyrkande inte alls är så entydigt som det kanske har framställts. Det står faktiskt i deras utlåtande att »SFS önskar inte hemställa om åtgärder i syfte att få obligatoriet omprövat förrän konkreta och ur olika aspekter tillfredsställande alternativ till nuvarande lösning föreligger. I avvaktan på den pågående utredningen och den vidare behandlingen av utredningsresultatet inom organisationen föreslår SFS att riksdagen måtte lämna de remitterade motionerna utan åtgärd.» Jag vill bara tillägga att efter vad som inträffade under gårdagen i SFS:s styrelse kan vi ju sätta ett frågetecken för hur pass representativt det presidium, som nu har avgått och som undertecknat utlåtandet, får anses vara. I övrigt vill jag bara tillägga i detta sammanhang, herr talman, att jag föreställer mig att grundlagberedningen i ett senare skede av sin verksamhet kommer fram till den mycket intressanta frågan, om ett obligatoriskt medlemskap i t.ex. en politisk organisation skall kunna åläggas individen eller om inte en frihet i det avseendet måste anses ingå i de individuella mänskliga rättigheterna så som vi uppfattar desamma i vår tid. I sitt yttrande hade utskottet bland annat ansett, att ifrågavarande motioner borde överlämnas till den år 1962 tillsatta konsertbyråutredningen samt den år 1968 tillkallade litteraturstödsutredningen för att tagas under övervägande i deras fortsatta arbete.

Herr talman! En motionär vars motion lyckligt har undgått den stora höstslakten har väl all anledning att uttrycka sin stora tacksamhet!

Motionerna går ut på att upphovsmännen till musikaliska verk vid utlåning genom bibliotek — och detta gäller såväl noter som grammofonskivor och ljudband — skall få ersättningsfrå gan löst på samma sätt som författarna. Såsom framhållits i motionerna har utlåningen av noter och framför allt grammofonskivor och ljudband ökat mycket kraftigt. Det är därför rimligt att den här frågan snarast får en tillfredsställande lösning. Utskottet hänvisar till utredningar som pågår, bl.a. konsertbyråutredningen. När det gäller den utredningen heter det i proposition nr 45 år 1968, i departementschefens uttalande: »I det fortsatta arbetet kommer konsertbyråutredningen vidare att behandla frågan om ökade insatser för att stimulera framställning av grammofonskivor m.m.» Vidare hänvisar utskottet till litteraturstödsutredningen. Den fick sina direktiv förra året, och där står det: »Distributionen av noter kan antas möta delvis samma problem som distributionen av viss kvalitetslitteratur. De sakkunniga bör därför även aktualisera frågan om förmedlingen av noter genom försäljning och biblioteksverksamhet.» Utskottet hänvisar alltså till dessa utredningar, men huvudfrågan om hur man skall lösa ersättningsproblemet för upphovsmännen när deras alster lånas ut finns ju inte nämnd i direktiven för någon av utredningarna. Jag vill därför fråga talesmannen för utskottet om han har några vidare upplysningar att lämna och var den här frågan kan tänkas komma in.

Herr talman! Herr Nyman säger att man kan få fram en hel del även indirekt. Det är klart att man indirekt kan få fram nästan vad som helst. Om herr Nyman nu förutsätter att denna uppgift kommer att lösas i fortsättningen, skall jag kanske tro honom på hans ord. Jag hoppas att han vill bevaka att den blir löst på ett tillfredsställande sätt.